Fru talman! Fru talman! Maria Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose både industrins och medborgarnas utbildningsbehov, för att de ska vara redo för de arbeten som nu växer fram i Norrbotten och Pajala. Inledningsvis vill jag påpeka att näringslivets kompetensförsörjning rör flera olika politikområden, bland annat arbetsmarknads-, utbildnings och näringspolitiken. Jag svarar i dag huvudsakligen utifrån de delar som ryms inom arbetsmarknadspolitikens område. Frågan om att säkra näringslivets behov av kompetens är av central betydelse för att långsiktigt säkra vår konkurrenskraft och därmed vår välfärd. Regeringen arbetar med insatser för att säkra kompetensförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt här och nu. Det reguljära utbildningsväsendet svarar för att tillgodose det långsiktiga kompetensbehovet. Regeringen har gjort stora satsningar inom utbildningspolitiken. Dessa omfattar bland annat utbyggnaden av den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, och inrättandet av den nya yrkeshögskolan och stora satsningar inom högre utbildning. Det är dock viktigt att utbudet av yrkesutbildningar fortsätter att utvecklas i samklang med arbetsmarknadens behov av kompetens. Det är också viktigt att unga människor inför valet av utbildningsinriktning informerar sig om möjligheter och efterfrågan på arbetsmarknaden och att de då tar vara på de möjligheter till studie och yrkesvägledning som tillhandahålls inom utbildningssystemet men också av Arbetsförmedlingen. Det är inte görligt att via politiska beslut på kort tid ändra kompetensen hos befolkningen. Vad vi däremot kan göra inom arbetsmarknadspolitiken är att förbättra matchningen och tillvaratagandet av den kompetens som finns. I syfte att förbättra förutsättningarna för den regionala kompetensförsörjningen gav regeringen Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att under 2010 etablera en kompetensplattform för bland annat en ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Detta arbete samlar aktörer från såväl utbildnings som näringslivssidan och fokuserar nu på bland annat gruvnäringen och dess kompetensbehov. När det gäller de arbetssökande fokuserar Arbetsförmedlingen på att sökaktiviteten ska vara hög och att de sökande bör vara yrkesmässigt och geografiskt rörliga. För den sökande som saknar tydliga formella kvalifikationer ska Arbetsförmedlingen kartlägga och vid behov validera den kompetens och kunskap som dessa personer besitter. Arbetsförmedlingen kan också, när så bedöms lämpligt, besluta om kortare arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken med inriktning mot tillverkning, transport, vård och omsorg med mera. Även utbildningar riktade mot gruvindustrin kan vara aktuella i det sammanhanget. Jag vill också erinra om att regeringen i maj 2011 möjliggjorde för deltagare i sysselsättningsfasen av jobb och utvecklingsgarantin att ta del av arbetsmarknadsutbildning om deltagaren bedöms kunna få ett arbete i anslutning till avslutad utbildning. Arbetsförmedlingen har nu, bland annat genom den nationella gruvarbetsförmedlingen, rekryteringsresor och matchningsinsatser, genomfört särskilda satsningar för att bidra till att de kompetensbehov som finns i bland annat Norrbotten tillgodoses. Regeringen följer de aktuella frågorna noggrant och kontinuerligt via sina myndigheter. Jag har också själv nyligen besökt LKAB i Kiruna samt vår nordiska utbildningsstiftelse med verksamhet i Övertorneå. Vid dessa besök har jag informerat mig om läget och de insatser som görs samt diskuterat bland annat hur vi kan medverka till att arbetslösa i andra delar av landet i högre utsträckning ska förmås att söka det stora antal lediga jobb som just nu finns i Kiruna och Pajala. Mot bakgrund av vad jag har sagt här i dag avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Det är härliga dagar att vara norrbottning, för det är framtidstro, det är tillväxt, och det växer fram nya jobb i Norrbotten och framför allt i Pajala. Basindustrin växer och frodas. En ny gruva har startat. Det, fru talman, är stort. Välfärdens ryggrad finns till stor del i Norrbotten, och det är via basindustrins exportinkomster, för malmen, skogen och vattenkraften har under lång tid bidragit till det Sverige är i dag. Norrbotten har genom åren bidragit stort till framtiden. Och nu behöver Norrbotten satsningar och investeringar för att kunna fortsätta bidra till välfärdsuppbyggnaden. Därför, fru talman, känns svaret från statsrådet Engström som en helt okej början. Jag hoppas verkligen på ett väldigt bra avslut i frågan om satsningar från regeringens håll när det gäller Pajalas framtid och Pajalas behov. Utbildning, kompetens och nya medarbetare är utmaningar för gruvindustrins företag i dagsläget, ja, inte bara för gruvindustrin förresten. Utmaningen ligger på service, transporter, vård och omsorg, och den stora dagsfråga som finns i Pajala i dag är kanske: Var? Var ska de nya medarbetare och nya medborgare som ska jobba i Pajala bo? Malmfälten har under lång tid jobbat med frågan om de nya jobben, och en stadsomvandling av historiska mått är på gång. Nu står Pajala inför ett mycket stort rekryteringsbehov till sin nya gruva och till jobben runt omkring. Ingen ska kunna säga att Malmfältsområdet och dess invånare inte står inför stora utmaningar. Det sägs, fru talman, att en gruvarbetare skapar jobb åt tre fyra andra. Det är inte fy skam. Det är en chans som behöver uppmärksammas. Tänk vilka utbildningsbehov som följer av den chansen! Jag kan hålla med statsrådet Engström om att politiska beslut på kort sikt kanske inte ändrar kompetensen hos befolkningen. Men jag tror inte heller att det hjälper att dränera gymnasieskolan med 675 miljoner kronor under 2012. Det verkar i alla fall i mina ögon vara ett dåligt grepp för att säkerställa kvaliteten och ambitionen att utbilda sin befolkning för framtiden. Vad jag vet har vi en skyhög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Alltför många unga lämnar i dag gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Det är klart att framtidsinriktade satsningar på utbildning och kompetens inte bara är avgörande för framtiden för Norrbotten och Pajala utan är en fråga som berör hela landet. Men, fru talman, den här interpellationen handlar om utmaningarna för Pajalas framtid när det handlar om utbildad och kvalificerad arbetskraft, arbetskraft som behövs inom gruvindustrin, servicen, vården och omsorgen, transportsektorn och så vidare. Många av de yrkena går det i dag att utbilda till med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Återigen måste jag nog fråga statsrådet, även om jag tycker att svaret är en helt okej ansats, om hon och den borgerliga regeringen ändå inte har något mer i bakfickan när det handlar om Pajalas framtid och rekryteringsbehoven inom gruvindustrin, för Pajala är i dag en väldigt liten kommun med svenska mått mätt. Jag undrar om statsrådet kunde säga något nytt, spännande om vad som komma skall när det gäller Pajala och Norrbottens framtid.

Fru talman! När jag läste den interpellation som Maria Stenberg hade skrivit tyckte jag att det var jätteintressant, eftersom Pajala i Norrbotten har ungefär liknande utmaningar som vi har på många ställen i Västerbotten, som är mitt hemlän. Som moderat företrädare tycker jag att arbetslinjen och jobb är det viktigaste vi har att lyfta fram. Det har varit vårt ledord när vi har diskuterat politik under många år. I fredags presenterade vi i Umeå en Norrlandsrapport tillsammans med vår handelsminister Ewa Björling. Vi gjorde samma sak i Norrbotten och Kiruna för några veckor sedan. Grunden till vår Norrlandsrapport är att vi har varit runt och lyssnat på människor, på norrlänningar, på deras berättelser, deras utmaningar och förutsättningar. Det är tydligt att kompetens och jobb är de stora frågor och utmaningar som vi står inför. Det är jätteintressant att se på exportsiffrorna. Förra året toppade Norrbotten siffrorna när det gällde exporten. I år, för 2011, är det Västerbotten som ökar sina exportsiffror med 40 procent. Där är gruvindustrin en av de största sektorerna på exportsidan. Här ser vi definitivt de stora utmaningar som vi har för att hitta rätt kompetens. I min lilla kommun, i Lycksele, har man tillsammans med Luleå tekniska universitet startat en utbildning för att utbilda till bergstekniker. Det tycker jag är en positiv utveckling. Man kan se på de marknader som finns och säga: Här finns det ett kompetensbehov, och då öppnar vi upp för att starta utbildningar för att ordna rätt kompetens. Jobben är ändå det viktigaste vi har för att få behålla människor i vår norra del av Sverige.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att regeringen har gjort stora satsningar inom utbildningspolitiken och att frågan om att säkra näringslivets behov av kompetens är av central betydelse. Arbetsmarknadsministern säger vidare att regeringen arbetar med insatser för att säkra kompetensförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som man också vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt här och nu. Jag kan hålla med Maria om att det var ett rätt bra svar. Det är bra att arbetsmarknadsministern har ambitioner. Men verkligheten visar något annat. Det saknas arbetskraft med rätt utbildning. Många norrbottniska företag har svårt att rekrytera arbetskraft, trots att det finns ett stort antal arbetslösa. Brist på arbetskraft finns inom gruvnäringen, bygg och anläggningsverksamheten, precis som Maria har beskrivit, tillverkningsindustrin och besöksnäringen men även inom vården. Vad gäller gruvnäringen har det varit känt i många år att gruvindustrin kommer att behöva rekrytera ett stort antal personer med rätt kompetens under de närmaste åren. Men vi har fortfarande inte sett några konkreta åtgärder eller offensiva satsningar från regeringen på utbildningar i vare sig Pajala eller Malmfälten. Det måste bli mindre snack och mer verkstad. Fru talman! Var är satsningarna på yrkes och arbetsmarknadsutbildningarna i Pajala och Malmfälten? Mellan 2010 och 2011 har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningarna i Norrbotten halverats. I stället befinner sig 1 300 norrbottningar i den så kallade fas 3. Det är en politik som är ogenomtänkt. Det gäller väl att i stället rusta de arbetslösa för de jobb som finns - inte placera dem i sysselsättningsåtgärder utan mål och mening. I Malmfälten har vi många ungdomar med ofullständiga betyg från grundskolan och gymnasiet som riskerar att bli långtidsarbetslösa eller endast få tillfälliga anställningar. Att flera av de större företagen ställer krav på godkända gymnasiebetyg innebär att många av ungdomarna nyttjas att jobba i flera års tid på visstidsanställningar, och när det blir dags att kvalificera sig in på LAS-listan får man sluta därför att man inte har fullvärdiga gymnasiebetyg. Därför behövs en storsatsning på yrkes och vuxenutbildning. Fru talman! Det behövs ett radikalt omtänkande i sysselsättningspolitiken. Regeringen måste inse att det finns en växande industri i Sverige som behöver kompetens, inte lågavlönad arbetskraft. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Vilka konkreta utbildningsåtgärder avser regeringen att genomföra i Pajala och Malmfälten, och när kommer de att genomföras?
Fru talman! Jag tackar för interpellationen. Jag håller med Maria Stenberg om att Norrland är väldigt viktigt för Sverige och Sveriges tillväxt. Det är också därför det är väldigt viktigt med de behov som den svenska regeringen har kunnat tillgodose för basindustrin när det gäller den långsiktiga energiförsörjningen, som är oerhört viktig för den energikrävande basindustrin. Tomas Nilsson har kanske inte riktigt fått rätt uppgifter. I Norrbottens län har antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning ökat med 50 procent bara det senaste året. Det är väldigt viktigt för alliansregeringen att vi kan möta de behov som finns inom industrin. För att slå hål på en annan myt: I dag är det ungefär 10 000 varje månad i Sverige som får en arbetsmarknadsutbildning. Det som Socialdemokraterna ofta hänvisade till 2006, när ni hade makten, var siffran 11 000. Under den här tiden har vi dessutom satsat på yrkesvuxutbildning. Det som är specifikt med yrkesvuxutbildningen är att den är bristyrkesanpassad. Det är alltså ett samarbete mellan näringslivet, Arbetsförmedlingen och skolan, där man utbildar personer kortare eller längre tid för de jobb som det finns efterfrågan på. Någonting som gladde mig väldigt mycket när jag besökte Norrbotten var hur man har förmått ungdomarna att välja utbildningar, inte minst inom teknik, kopplat till de lediga jobb som finns och den efterfrågan som finns hos arbetsgivare. Man har en väldigt stor andel både flickor och pojkar som söker den typen av utbildningar, och det är väldigt positivt. Det som däremot är oroande, men samtidigt kan vara en utmaning, är att många som är anställda i Kiruna kommun söker anställningar inom gruvindustrin. De upplever antagligen att det är bättre anställningar med högre lön och bättre arbetsvillkor. Det gör att kommunen måste bli ännu bättre på att erbjuda bra villkor för sina anställda för att kunna behålla kompetens inom skola, vård och omsorg. Det är viktigt att vi ger ungdomarna information om lediga yrken och framtidsyrken där de kan få anställning, så att de väljer rätt. Våra ungdomar är smarta. Om vi ger dem rätt information väljer de också rätt utbildning. Vi har många flickor som söker tekniska utbildningar. Där går det åt rätt håll. Däremot har vi alldeles för få pojkar och yngre män som söker de tidigare typiskt kvinnliga yrkena. Det är en stor och viktig utmaning. Det är viktigt med de satsningar som sker. I mars månad gick 500 personer på arbetsmarknadsutbildning i Norrbottens län. Det är också väldigt spritt med de utbildningar som leder till jobb i BD-länet. Det är till exempel svets och plåtutbildning, yrkesförarutbildning, maskinförarutbildning och betongutbildningar, men också bergsutbildningar. Det görs också ganska mycket från Arbetsförmedlingens sida för att få personer från andra delar av Sverige att söka de lediga jobb som finns i Malmfälten. Man anordnar till exempel rekryteringsresor och har startat upp en speciell gruvarbetsförmedling i Kiruna som jag besökt. Den ser till Malmfältens hela rekryteringsbehov. Arbetskraften i Norrbotten kommer säkert inte att räcka till riktigt för alla arbetstillfällen. Man kommer att vara beroende av att det finns arbetskraft från de södra delarna av Sverige som flyttar norrut. Det är väl en alldeles fantastisk utveckling! I stället för att norrbottningar ska flytta söderut är det nu en omvänd flyttsväng. Det är någonting som vi verkligen välkomnar från regeringens sida. Vi vill bidra till att rusta arbetskraften.

Fru talman! Jag roade mig med att titta på lite siffror inför denna interpellationsdebatt. I Pajala bor det i dag 6 270 människor. På Arbetsförmedlingens hemsida finns det 13 lediga jobb. Det finns 179 Pajalabor som är anmälda som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Men det är 53 Pajalabor som tycks ha fastnat i regeringens återvändsgränd, fas 3. I jobb och utvecklingsgarantin för unga finns det 39 Pajalabor. Det är klart att det finns en hel del att göra, och det finns en hel del arbetslösa Pajalabor att jobba med. Därför tittar jag ivrigt vidare i Arbetsförmedlingens statistik och inser plötsligt att det är tre Pajalabor som går en arbetsmarknadsutbildning. Förra året vid den här tiden, då gruvetableringen också var ett väldigt hett ämne, var det ändå sju Pajalabor som hade fått chansen och möjligheten att gå en arbetsmarknadsutbildning. Det känns lite fjuttigt, fru talman, och det känns också väldigt ostrategiskt. Trots att statsrådets svar på min interpellation var långt verkar det inte riktigt ha landat i verkligheten, inte i Pajalas verklighet i alla fall. Det var väl tur att regeringen till slut gav i uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län att jobba med kompetensfrågorna år 2010. Till saken hör att en gammal erfaren gruvarbetare sade till mig en gång att det tar minst sju år att starta en ny gruva. Northland Resources startade sitt gruvarbete 2003. Det är tacknämligt att det bara tog regeringen fyra år att fila på uppdraget till Länsstyrelsen i Norrbottens län, så att vi slapp vänta ännu längre. Fru talman! En norrbottning kan i dagsläget knappast vara helt nöjd med regeringens politik för Norrbotten. Varför det? kan man undra. Jo, därför att det nästan inte finns någon statlig politik för ett växande Norrbotten, som har väldigt stora utmaningar. Det handlar om en växande arbetsmarknad, men också om befolkningssituationen i Norrbottens små kommuner, som Pajala med sina 6 270 invånare. Det finns små möjligheter att själva klara av bostadsbyggen, gymnasieskolan, där regeringen sparar hårt, och ett växande behov inom vård och omsorg. Ska Norrbotten och basindustrin klara av att vara en ryggrad i välfärdsbygget behöver regeringen satsa på Malmbanans kapacitet, färdigställa Norrbotniabanan och se till att bygga den där järnvägen till och från gruvan i Pajala. Det borde ligga i arbetsmarknadsministerns intresse att övertyga sina regeringskolleger om att detta gynnar arbetsmarknaden. Det ger fler och nya jobb som ger exportinkomster, som i sin tur bidrar till den inhemska köpkraften. Det borde vara ett prioriterat ämne för en arbetsmarknadsminister som har en arbetslöshet på nästan 8 procent att jobba med. Jag blir ändå lite nyfiken, fru talman, på vad detta avsnitt i slutet av statsrådets svar egentligen står för: "Vid dessa besök har jag informerat mig om läget och de insatser som görs samt diskuterat bland annat hur vi kan medverka till att arbetslösa i andra delar av landet i högre utsträckning ska förmås att söka det stora antal lediga jobb som just nu finns i Kiruna och Pajala." Min nyfikenhet består i om arbetsmarknadsministern kan vara lite konkret och tala om hur det skulle kunna gå till.

Fru talman! Jag tycker att de åtgärder som arbetsmarknadsministern har vidtagit hittills mot de brister vi har på arbetsmarknaden, framför allt för våra unga, är väldigt bra. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Det ger ett ökat incitament för att få fler unga in på arbetsmarknaden. Vi har ökat antalet utbildningsplatser. Jag tror att vi kan vara helt överens om att det som är det viktigaste i dag är kompetensutbildning, fortsatt vidareutbildning och framför allt att vi har en utbildning som kan kvalificera oss in på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att vi kan få yrkesvuxutbildningar för specifika kompetenser och specifika arbetsplatser. Det tycker jag är en positiv utveckling för att lyfta in framför allt unga på arbetsmarknaden. Jag var tvungen att reagera på Maria Stenbergs beskrivning av Pajalagruvan. Det tar sju år att starta en gruva. Startade man Pajalagruvan 2003 hade den socialdemokratiska regeringen ett ganska långt försprång när det gäller att skapa incitament att förbättra utbildningen och kompetensen för att åtgärda de brister som finns.

Fru talman! Maria talade om sju år, och det är klart att det är lång uppstartstid för förberedelse av en gruva när man väl vet att den ska etableras. Jag försöker beskriva den situation vi har i dag. Statsministern var upp till Pajala, och vi talade då mycket om arbetskraftsinvandring. Egentligen ligger frustrationen i mycket av det vi beskriver i detta att vi redan i dag har en arbetslöshet uppe i Malmfälten. Vi använder oss av ett antal hundra visstidsanställda, det vill säga ungdomar som inte har kompletta betyg. Företagen ställer krav på komplett gymnasiebetyg om man ska ha möjlighet till tillsvidareanställning. Det innebär att dessa ungdomar kommer att jobba i visstidsanställningar i över fyra år. Det är sådant man måste åtgärda. Därför är det viktigt med dels vuxenutbildningar som gör att man har möjlighet att läsa upp sina betyg, dels de arbetsmarknadsinriktade utbildningarna. Detta har lett till frustration uppe i Malmfälten. Vi har sett detta tillsammans med fackföreningar och företag. Återigen har vi tagit stort ansvar. Vi sitter nu och diskuterar teknikcolleget med möjlighet till yrkesinriktade utbildningar. Det ger även en möjlighet för vuxenutbildningar. Detta är något som kommer till också på grund av att vi upplever en passivitet från regeringen. Därför tar vi återigen ansvar och försöker få till dessa utbildningar. Jag vill återigen ställa frågan: Vilka konkreta åtgärder, i detalj, kommer att genomföras - och när?
Fru talman! I gruvnäringen krävs kvalificerad arbetskraft. Många utbildningar som nu efterfrågas är sådana som man varken kan eller får anordna inom arbetsmarknadspolitiken. Gruvnäringen söker bland annat ingenjörer och geologer. Jag tror att det är viktigt att vi har en arbetsmarknadsutbildning som har ökat markant, som jag nämnde. Den har ökat med 50 procent i Norrbottens och Västerbottens län. Den kan tillfredsställa behoven av kortare utbildningar. Jag vill ändå vända mig lite grann till Tomas Nilsson när vi talar om ungdomar och möjligheterna för dem att få en bra grund att stå på. Det är ju precis det som är utmaningen i Sverige: Ungdomar som har hoppat av skolan eller har fel utbildning har svårt att komma tillbaka. Det vi nu har gjort är att vi har satsat på flera olika delar. En viktig del är att försöka motivera ungdomar att gå tillbaka till skolan. Vi har en särskild folkhögskolesatsning för att motivera dem. Senast i går fick jag siffror på de första resultaten från folkhögskolesatsningen. Den visar att så många som 38 procent av eleverna väljer att gå tillbaka och få jobb eller utbildning. De har fått motivation, vilket är jätteviktigt. När de kommer tillbaka till skolan har de möjlighet att få det förhöjda studiebidraget på 6 500 kronor i bidragsdel var fjärde vecka, vilket är en bra stimulans och en morot. Men sedan har vi också de ungdomar som inte vill gå tillbaka till skolan, i varje fall inte just nu. Då är det viktigt att arbetsgivarna använder de många anställningsstöd som finns. De gör att en ungdom utan utbildning som har varit långtidsarbetslös ger arbetsgivaren en kostnad på under 3 000 kronor per månad. Där behöver vi fler arbetsgivare som kan hjälpa till, för jag tror att om ungdomar kommer in på arbetsplatser kan man också se vad de kan behöva bygga på för att rusta dem att få en anställning långsiktigt. Då kanske de också blir mer motiverade att läsa upp sina betyg, gå tillbaka till skolan eller få en annan och kortare utbildning. Vi behöver ha flera olika delar i arbetsmarknadspolitiken. Utbildning är en del och lärlingsutbildningar i gymnasiet är en annan. Arbetsgivare ska använda de anställningsstöd som finns. Vi måste hjälpas åt, helt enkelt. Det finns ingen quick fix. Men det är också viktigt för regeringen att säkerställa de behov som vår industri har av kompetent arbetskraft. Det gör vi genom stora satsningar på utbildningsområdet. Yrkesvux är någonting som inte fanns under Socialdemokraternas period. Där läser i dag 24 000 vuxna personer en utbildning som är direkt efterfrågad på arbetsmarknaden och som leder till att man kommer i jobb. Även yrkeshögskolan, som varvar utbildning med praktik, är bra för vuxna personer som kanske inte vill sitta i skolbänken hela dagen. En stor andel av dessa får jobb. Det finns alltså många olika delar där vi ska hjälpas åt. Men framför allt gäller det att Arbetsförmedlingen i Kiruna, som ska se över Malmfältens kompetensförsörjning, jobbar brett. Det handlar dels om att norrlänningar ska få jobb, dels om att titta lite längre och se till att andra personer, utrikes födda geologer och ingenjörer kan komma upp till Norrbotten och vice versa. Det finns många olika delar. Jag delar synen på problembilden, men vi jobbar kraftfullt för att hitta lösningar.

Fru talman! Jag började min interpellation med att säga att det är härligt att vara norrbottning med alla dessa fantastiska dagar som vi har framför oss när vi ska starta nya gruvor och arbetsmarknaden växer. Framtidstron i Pajala är påtagligt stor. Det är glädjande. Kommunens mål är att man ska växa från 6 270 invånare till 10 000. Men det är klart att det finns jättestora utmaningar, för detta är en liten kommun långt uppe i landet. Det handlar framför allt om de företag som behöver nya välutbildade, kompetenta medarbetare. Och det är inte bara basindustrins företag, utan det gäller även vård och omsorg och tjänstesektorn. Arbetsmarknadsministern hänvisar till att många av de kompetenser som nu Malmfältsområdena och Pajala behöver för sin gruvetablering är geologer och så vidare. Men mycket av jobben handlar om sådana som svetsare, chaufförer, undersköterskor och medarbetare inom andra servicesektorer som man skulle kunna använda arbetsmarknadsutbildningar till för att se till att dessa näringar får välutbildad arbetskraft. Då skulle det vara jättebra om Arbetsförmedlingen ökade sin ambition på arbetsmarknadsutbildningar i Pajala från tre till många, många fler. Den dagsaktuella siffran på Arbetsförmedlingens hemsida är tre och ingenting annat. Och det är drygt 50 personer som finns i fas 3. Utmaningarna och möjligheterna för Norrbotten och för Pajala är stora. Men det skulle vara bra om arbetsmarknadsministern ändå kunde lämna ett besked om huruvida det finns någon ambition från den borgerliga regeringen om att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar i Pajala från tre till många fler.

Fru talman! Det var en intressant diskussion, tycker jag. Det är viktiga frågor som Maria Stenberg väcker. För att gå tillbaka till hennes hemkommun Pajala har den lokala Arbetsförmedlingen fått extra resurser. Vi har satsat ganska mycket på möjligheten att öka arbetsmarknadsutbildningarna. Deltagarna i jobb och sysselsättningsgarantin har också möjlighet att få en arbetsmarknadsutbildning. Det ändrade regeringen förra året. Det finns alltså en ambition att göra fler insatser med en ökad kvalitet. De arbetslösa personerna ska få träffa sin handläggare oftare än tidigare. Vi talar om en fördubbling av insatserna för långtidsarbetslösa. Det är inte regeringen som ser till exakt vilka personer i Pajala som ska få en utbildning. Det är en fråga för myndigheten Arbetsförmedlingen. Det finns pengar, det finns resurser och det finns också en ambition att rusta personer för de lediga jobb som finns. Jag vill också nämna att när det gäller transportbranschen specifikt har Arbetsförmedlingen utbildat 300 chaufförer de senaste två åren i Norrbotten och Västerbotten för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. Det har också utbildats ytterligare 50 chaufförer inom det reguljära systemet. Det är ett exempel på en bra arbetsmarknadsutbildning som leder till jobb. Det är denna typ av utbildningar som vi vill se mer av, där man verkligen försöker matcha personer som är arbetslösa mot de lediga jobb som finns både i Norrbotten och på andra ställen. Jag välkomnar diskussionen. Detta är en viktig fråga för regeringen, för basindustrin och Norrbotten är viktiga för Sveriges utveckling.